Herr talman! Det har sagts tidigare att dessa problem är besvärliga. Det är riktigt, men det får naturligtvis inte hindra att man ändå angriper dem och försöker att lösa dem på bästa sätt. I de likalydande motionerna I: 355 och II: 441 har vi försökt ta upp den statliga trafikpolitiken i hela dess transporttekniska och samhällsekonomiska sammanhang. Vi säger att det företagsekonomiska utfallet hos ett av statens trafikverk — i detta fall SJ — helt naturligt inte får ses isolerat, utan måste passas in i sitt samhällsekonomiska sammanhang. Vi efterlyser i motionerna en helhetssyn på den statliga trafikpolitiken. Statens trafikpolitiska målsättning måste omfatta statens samtliga trafikverk. Det ekonomiska utfallet från de statliga trafikföretagen måste också bedömas i ett sammanhang, mot bakgrunden av en sådan gemensam målsättning. På så sätt kan man enligt vår uppfattning komma fram till en riktig avvägning i fråga om åtgärder på trafikens område. De statliga trafikverkens kapacitet för närvarande, deras utbyggnadsmöjligheter, tidplanerna för utbyggnaden o. s. v. skulle kunna bättre än nu bedömas i ett sammanhang. Vi har också mot denna bakgrund yrkat att större hänsyn än vad som sker för närvarande bör tas till de fördelar som en integrerad trafik kan erbjuda. För att belysa vår framställning har vi pekat på de aktuella trafikförhållandena i Västsverige i anslutning till västkustbanan och Europaväg 6. Vi har inte gjort det av lokalpatriotiska skäl, utan därför att det är ett mycket talande exempel på nödvändigheten av en gemensam trafikpolitisk planering inom ett område där trafikintensiteten är mycket hög och kommer att bli ännu högre. Utbyggnadstakten på våra motorvägar släpar mycket efter, som alla känner till, och detta gäller i alldeles särskilt hög grad Europaväg 6. Trafiksituationen där är allvarlig. Belastningen på Europaväg 6 är alltför stor för att man skall erhålla den grad av trafiksäkerhet som måste vara ett bestämt minimikrav. Detta förhållande är helt naturligt särskilt påtagligt under sommarhalvåret då trafiken är som störst. Samtidigt som denna överbelastning är ett faktum och kommer att bli ännu mer accentuerad i framtiden bebådas kraftiga minskningar av såväl personsom godstrafik på västkustbanan dels genom minskning av lokal persontrafik och dels genom nedläggning av ett stort antal stationer. Detta kan inte, såvitt vi förstår, vara framsynt trafikpolitik. Motionsparet avstyrktes av statsutskottet med hänvisning till ett uttalande i statsutskottets utlåtande nr 195/1967 och till 1963 års trafikpolitiska beslut. Där har de synpunkter som vi framfört i motionerna beaktats, påstås det. Ja, det är ingenting att anmärka på skrivningen i statsutskottets utlåtande 195, men däremot på tillämpningen i praktiken. Det är väl ingen tvekan om att de som bäst känner till förhållandena på olika platser i vårt land är de kommunala och regionala myndigheterna. Det är planeringsråden på länsstyrelserna, de regionala myndigheterna för SJ och statens vägverk, landstingen, samarbetsnämnderna inom kommunblocken m.fl. Dessa känner näringslivets behov, trafikmedlens standard, de lokala trafikoch transportbehoven på orten, vad som är under planering på samhällets olika områden och de krav som kommer att ställas på trafiken i framtiden i och med genomförandet av dessa planer. Utskottet förutsätter på ett flertal ställen i utlåtandet att det förekommer en samplanering mellan centrala och regionala organ när det gäller trafikpolitiken. Ja, visst förekommer ett sådant samarbete, men hur går det till? Många gånger — jag skulle nästan vilja säga vanligen — försiggår det i form av ett meddelande till myndigheter, näringsliv o.s.v. vid en tidpunkt då planering och förberedelser för förändringar är så långt framskridna, ofta t.o.m. redan genomförda, att det inte finns möjlighet att från lokalt håll påverka händelseutvecklingen. Vad vi vill ha till stånd är kontakter och samarbete vid planeringen innan man har bundit sig. Herr talman! Jag kan inte heller underlåta att framhålla att SJ genom en långsiktig planering skulle kunna undvika många av de beklagliga konsekvenser på personalpolitikens område — tt.ex. tvångsförflyttningar av personal från en del av landet till en annan — Som nu gör sig gällande och som väcker mycken olust bland de anställda. Sådant är en följd av alltför kortsiktig och inte sällan ryckig planering. Naturligtvis skall planeringen sammanhållas av de centrala verken — på den punkten behöver vi inte tveka — men den måste utformas i närmare samverkan med länsoch kommunmyndigheter, med landsting och med näringslivets organisationer på orten än vad som nu är fallet. Härigenom skulle man enligt min mening kunna åstadkomma ett planeringsunderlag, som överensstämmer med de verkliga behoven inom olika delar av vårt land.

Herr talman! Var och en som uppmärksamt har följt debatten kring statsutskottets utlåtande nr 9 måste ha fått det intrycket — vilket är alldeles riktigt — att det är ett utomordentligt viktigt och allvarligt ämne som vi diskuterar. Här har talats om att den strida motionsfloden i anslutning till denna punkt i statsverkspropositionen vittnar om den oro som förekommer. Jag läste häromdagen i en tidning som ofta uttrycker en välgrundad uppfattning, nämligen Dala-Demokraten, några ord som, tror jag, verkligen uttrycker vad som rör sig ute i landet. »Med de nuvarande riktlinjerna för trafikpolitiken kan det komma att uppstå enorma problem. Allt flera järnvägslinjer upphör och transporterna flyttas över på landsvägarna. Samtidigt som det ställes mycket starka lönsamhetskrav på järnvägen sker det inga beräkningar för att utröna vad den växande landsvägstrafiken kostar samhället. Det måste därvid föreligga allvarliga risker för en felaktig fördelning av transportverksamheten.» Säkerligen uppfattar många männi skor situationen på detta sätt, inte minst inför de planer på nedläggning av järnvägslinjer i mycket stort antal som har aviserats för den närmaste åttaårsperioden. Jag vill fästa uppmärksamheten på att även utskottsutlåtandet andas en djup oro. I debatten har någon antytt att utskottet skulle ha tagit för lätt på denna problematik.

Vad vi här bevittnar är ju, herr talman, en parallell till den hastiga och radikala omstöpning som pågår på många områden inom samhället i övrigt, inte minst inom näringslivet. Vi har sett hur snabbt omflyttningen från glesbygder till tätorter går, och vi har sett hur trafiken i glesbygderna får allt svårare att leva vidare. Samtidigt har vi enhälligt antagit 1963 års principbeslut om en liberalisering av trafikpolitiken, bl.a. tillståndsgivningen för den yrkesmässiga lastbilstrafiken. Det är alldeles självklart att vi måste vara medvetna om vad vi gör, när vi går till en omprövning som kanske leder till en förändring av huvudgrunderna för vår trafikpolitik. Jag vill i anslutning därtill säga ett par ord om kravet på en översyn av 1963 års beslut. Detta krav har nyss berörts av herr Lorentzon och upptagits i flera motioner, och jag skall erkänna, herr talman, att jag inte har varit alldeles säker på att motionärerna i alla delar haft klart för sig vad de därvidlag har yrkat. Den utveckling på trafikområdet i vårt land som vi nu bevittnar har paralleller i praktiskt taget hela Västeuropa, i varje fall där vi känner till förhål landena. Mest drastisk har väl utvecklingen varit i Västtyskland, där man gått samma väg som vi, även om man där inte har samma känning av glesbygd som vi har. Vad gjorde man där när man märkte att statsjärnvägarna närmade sig fullkomlig bankrutt? Utvecklingen var densamma som utvecklingen i vårt land, nämligen att såväl persontrafiken som frakttrafiken automatiskt och i accelererad takt gick över från järnvägssidan till den tunga trafiken på landsvägarna.

Det var helt enkelt, vågar man säga, ett dråpslag mot landsvägstrafiken för att därigenom rädda järnvägsoch i viss mån kanaltrafiken, vilken senare där är utvecklad på ett helt annat sätt än den är hos oss. Det är klart att en reform kan genomföras på detta sätt, d.v.s. utan en grundlig analys av hur detta genomförande bör gå till.

I utskottet har man sagt sig att det kan vara riktigt att göra en översyn av verkningarna av den trafikpolitiska reform som 1963 genomförts, men innan vi gör denna översyn måste vi ha vissa faktorer klarlagda.

Detta måste på något sätt klarläggas, och vi har därför en särskild utredning som arbetar med saken. Som en parallell vill jag hänvisa till den utveckling som vi har på sjöfartssidan. Vi bevittnar hur hela vårt småtonnage blir glesare och glesare, hur frakterna i viss mån övervältras på det tyngre tonnaget. Småbåtar av ny årgång och högre kvalitet slås ut därför att de inte orkar tävla med stortonnaget i fråga om lönsamhet. Det säljes i stor utsträckning till främmande länder. Om denna utveckling fortsätter, kommer kusttrafiken i Sverige av allt att döma att till stor del handhas av före detta svenska båtar, vilka numera går under utländsk flagg. De kan då segla till lägre kostnader och under enklare förhållanden än vi på grund av vår speciella lagstiftning kan tillåta. Detta är en klar parallell till den utveckling som nu pågår på vägarna.

Vi känner nämligen ännu inte till hur kostnaderna fördelar sig. Jag skulle vilja sluta detta avsnitt med att uppmana kommunikationsministern att försöka påskynda pågående utredningar så att vi snarast möjligt kan komma fram till den översyn, som även jag betraktar som absolut oundgänglig. Min uppmaning är säkerligen onödig, ty kommunikationsministern är förmodligen liksom vi andra medveten om hur trängande nödvändigt det är att härvidlag nå ett resultat. Detta är kanske den viktigaste faktorn för att få ett säkrare grepp på trafiken. Sedan står det fast, vilket även herr Gustafsson i Kårby påminde om, att vi har tillförsäkrat glesbygderna en godtagbar trafikservice. Även om detta kommer att kosta samhället pengar, får vi acceptera vår skyldighet att ordna glesbygdernas trafikförsörjning på ett rimligt sätt. Jag har skrivit under den motion som herr Gustafsson i Kårby väckt i detta ämne och som nu går igen i form av en reservation. Enligt min mening är det en utmärkt tanke att stimulera fram regionala trafikförsörjningsplaner. Vi bör då också se till att i den mån järnvägar måste läggas ned — vilket torde bli oundgängligt i fråga om ett stort antal om man bedömer situationen realistiskt — det då också skapas ersättning för den försvunna trafiken på ett om inte jämförbart så i varje fall rimligt och godtagbart sätt. När SJ under årens lopp lagt ned järnvägar, har det syndats därvidlag på många håll, inte minst i det län jag själv representerar. Därför kan jag här vittna om att en snabb och effektiv förbättring måste komma till stånd. Hur går det då, herr talman, med järnvägstrafiken i övrigt? Jag är den förste att instämma med herr Hamrin i Kalmar — jag tror att det var han som påtalade saken — i fråga om den mängd av järnvägsstationer som enligt den föreliggande SJ-planen skall vara nedlagda fram till 1975. Men jag vill säga till herr Hamrin i Kalmar och övriga som känner sig oroliga, att vi dess bättre inte är framme vid 1975.

har framhållits i reservationen b. De beskriver här hur det bör gå till innan beslut fattas om inte bara järnvägsnedläggningar utan även om indragning av serier av järnvägsstationer. Nedläggning av en järnväg är inte ett dugg värre än nedläggning av en serie av järnvägsstationer; alla de människor som bor omkring dessa stationer kommer att förlora sina järnvägsförbindelser. Det är rimligt att man underkastar sig den omgång som beskrivs i reservationen, och därför har jag ingenting att invända mot den utan kommer att rösta för den. När man gör så drastiska operationer i bygderna som det här är fråga om måste man ge de kommunala och länsregionala myndigheterna rådrum och tid, ge dem möjlighet att ställa om sig, ge dem tillfälle att ingripa för att i tid se om sitt hus så att inte glesbygden förvandlas till ödebygd. Det tillvägagångssätt som beskrivs i reservationen a är ur alla synpunkter godtagbart. Därmed har jag, herr talman, inte på något sätt velat undervärdera den försiktighet som utskottsmajoriteten har visat i sin parallellskrivning; även den har rekommenderat ett så utomordentligt försiktigt tillvägagångssätt, att det är en gradskillnad mellan utskottsutlåtandet och reservationen.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 Samtidigt vill jag uppmana statsrådet att försöka få fram konkreta fakta som kan ingå i en kommande översyn av trafikpolitiken. Den tredje etappen tror jag att vi inte nämnvärt behöver diskutera, eftersom den inte är aktualiserad. Det är förmodligen bekant för många av kammarens ledamöter, att det i vissa i detta fall inflytelserika kretsar råder så stark betänksamhet mot att nu genomföra den tredje etappen, att den knappast blir aktuell under den närmaste framtiden. Även det innebär ju en liberalisering. Hittills finns det inga tecken från kanslihuset som tyder på att vi i varje fall under vårriksdagen kommer att ställas inför något förslag i denna fråga. Jag undrar om det inte vore bättre att nu först få fram speciellt kostnadsutredningen men även hamnutredningen liksom de övriga utredningar som sysslar med detta problemkomplex, innan man ökar takten i den djupgående omställningsprocess, som vi är inne i. Den är oundviklig men vi får försöka göra den så litet kännbar och så litet brutal som möjligt för de människor ute i bygderna som drabbas av den.
Herr talman! Av det trafikpolitiska program som riksdagen antog 1963 har, såsom det erinras om i statsutskottets utlåtande nr 9 och som det också understrukits i debatten, redan två etapper genomförts, medan beslut ännu inte fattats om den tredje etappen, som tidigare hade beräknats träda i kraft den 1 juli i år. I åtskilliga av de föreliggande motionerna yrkas det bl.a. på en översyn av 1963 års trafikpolitiska beslut och därmed på ett uppskjutande av den tredje etappen. Den omfattande pressdebatt, som under det senaste året pågått och den långa interpellationsdebatt som förekom under höstriksdagen, liksom den mängd motioner som väckts i år, visar med all tydlighet att det trafikpolitiska problemet är högaktuellt. Åtskilliga utredningar är i gång. För min del anser jag därför att ett beslut om en tredje etapp i det trafikpolitiska programmet bör anstå och en omprövning göras. Nytt bränsle till debattbrasan har tillförts bl.a. genom den framtidsskiss med rubriken »Vad pågår och planeras inom SJ?», som SJ lade fram under hösten 1967. Statens järnvägars framtidsplanering innebär, att många regionala transporter successivt kommer att i allt snabbare tempo överföras till landsvägarna och att en koncentration av järnvägstrafiken till färre linjer och platser kommer att ske. Av de nu cirka 1100 bemannade stationerna är det troligt att vi år 1975 kommer att ha kvar inte mer än 200 å 300 stationer. Därtill kommer naturligtvis ett stort antal obemannade lastplatser. Till de kvarblivande stationerna kommer den ersättande busstrafiken att anknyta. Antalet snabbgående expresståg på de stora linjerna ökas och fjärrtågen blir dirigerade genom de tätast bebyggda områdena. Herr talman! Det är inte svårt att förstå att en hel del av dessa framtidsutsikter mottas med blandade känslor av den stora allmänheten och även av näringslivet i allmänhet. Låt mig här klart få framhålla om mitt eget gamla verk, att SJ:s ledning naturligtvis som målsättning måste ha att trafikverket skall bedrivas affärsmässigt. Detta har många gånger framhållits av riksdagen. Därav följer bl.a. att de nedsättningar i taxor, som gång på gång påyrkats av enskilda riksdagsmän, måste bedömas ur SJ:s trafikekonomiska synpunkt. Om inte denna motiverar nedsättningarna, bör regering och riksdag vara beredda att över exempelvis socialhuvudtiteln ge ersättning för sådana extra förmåner. Det väsentliga i dagens situation är emellertid enligt min uppfattning att problemet måste bedömas främst ur nationalekonomiska aspekter. Regering och riksdag jämte arbetande utredningar bör därför ordentligt tänka igenom den nuvarande situationen. De måste bl.a. samtidigt anlägga en alternativ bedömning av synen på SJ som ett affärsdrivande verk. Detta alternativ — eller kanske rättare sagt en sådan kompletterande bedömning — är att SJ också måste vara ett befolkningens serviceverk, som har stora uppgifter även i vårt välfärdssamhälle. Gör vi inte det, misstänker jag att en mycket stor del av vår befolkning kommer i kläm. Vad man i trafikekonomiska och nationalekonomiska sammanhang måste beakta är inte minst frågan om huruvida våra landsvägar i längden kommer att klara en ständigt växande bilism samtidigt med att en stor del av den tidigare rälsbundna trafiken i framtiden beräknas bli övertagen av bussar och lastbilar. I den mån persontågen försvinner måste ju också postverket skaffa sig bilar för sin postbefordran. Det är möjligt att SJ temporärt kan göra besparingar vid nedläggandet av bandelar och indragning av tåg, men om samhället samtidigt får motsvarande eller större kostnadsökningar för vägunderhåll, vägbyggande och trafikövervakning — vad har man då i realiteten uppnått? Jo, försämrad service och ökade nationalkostnader. Och hur skall en så våldsamt ökande landsvägstrafik kunna bemästras? Förbundsregeringen i Västtyskland har, som herr Ståhl nyss underströk, nyligen godkänt kommunikationsminister Lebers omdiskuterade plan, vars främsta mål är att få bort från vägarna den tunga långtradartrafiken och i största utsträckning flytta över de tunga transporterna till järnvägarna. En så omfattande förändring av vår, man måste säga liberala, vägpolitik är kanske inte möjlig, i varje fall inte på en gång. Men det råder inget tvivel om att något måste göras och en ordentlig snabböversyn av hela trafikproblemet komma till stånd. Utskottets majoritet menar att tiden ännu inte är mogen för en översyn; utredningarnas förslag måste inväntas. Teoretiskt är väl detta riktigt, men, ärade kammarledamöter, tiden hastar! Vad som skall göras måste göras snart. Det gäller att få fram resultaten från de arbetande utredningarna och att därefter helt ompröva problemet. Herr talman! Jag skall göra ett par kommentarer till reservationerna, som jag kommer att stödja. Nedläggandet av stationer i enstaka fall är naturligtvis främst en SJ:s egen sak. I många fall kan kanske därigenom driften förbilligas och järnvägens fortbestånd tryggas. Men en sådan nedläggning kan också verka i motsatt riktning. Därför bör kommunerna och kommunernas ledning i sådana fall underrättas och överläggningar om saken komma till stånd. Framför allt bör principerna, såsom framhållits i ett par av motionerna, när det gäller serienedläggning av stationer med en omfattning av hundratals trafikplatser redovisas också för riksdagen. För övrigt gör utskoitets majoritet på s. 14 ett uttalande som jag inte kan finna är upptaget i reservationerna men som har visst fog för sig. Herr Johansson i Norrköping har redan berört det. Utskottet ifrågasätter »huruvida inte ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjer bör utsträckas att gälla även olönsamma stationer som Kungl. Maj:t efter framställning från berörda kommuner finner böra bibehållas». — »Bedömningen av uppkommande ersättningsfall synes dock böra ske efter restriktiva grunder», tillägger utskottet försiktigtvis. Jag kan också tänka mig fall då en kommun bidrar i ett sådant läge. När det gäller reservationen b vid punkten 4 vill jag understryka vikten av att den samhälleliga lokaliseringspolitiken inte hämmas genom en omläggning av transportoch trafikpolitiken. Tyvärr har det skett i en hel del fall. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! I anslutning till kommunikationshuvudtiteln har jag tillsammans med ett antal partivänner väckt en motion i denna kammare, nr 157, som är likalydande med motionen I: 113, där vi tar upp dessa frågor från delvis andra utgångspunkter än som skett i flertalet övriga motioner. Vi vill inte göra denna diskussion till en debatt uteslutande om statens järnvägar, utan vi menar, att den rymmer i sig betydande problem, vilka ligger långt utanför SJ:s område. Jag vill inledningsvis säga att vi inie har föreslagit eller begärt att någon ytterligare utredning skall tillsättas för att överväga dessa frågor. Vi menar nämligen att det lämpligen kan ske inom ramen för den trafikpolitiska delegationens verksamhet. Vi talar i motionen bl.a. om urbaniseringsprocessen, glesbygdsfrågorna, <lokaliseringspolitiken och transporternas betydelse som kostnadsfaktor som exempel på områden som måste uppmärksammas när man skall lösa transportangelägenheterna i samhället som helhet. Det understryks sålunda att det här inte endast är fråga om intressen inom ramen för SJ:s verksamhet. Vi vill slå fast, att en samlad bedömning av samtliga dessa faktorer bör eftersträvas för att undvika felinvesteringar, som man eljest så lätt kan råka ut för. För mig, som inte deltog i 1963 års beslut om den allmänna trafikpolitiken, skulle det möjligen ligga nära till hands att här framföra kritiska synpunkter på det beslutet. Det skall jag emellertid avstå ifrån. Men vi framhåller i motionen, och därvidlag har vi fått instämmande av bland andra herr Hamrin i Kalmar i hans inlägg för en stund sedan, att den nuvarande transportpolitikens starkt liberala inriktning, med konkurrensen som ett avgörande inslag, kan leda till att de samhällsekonomiska aspekterna ges alltför litet utrymme. På den punkten har varken avdelningen i statsutskottet eller statsutskottet som sådant givit någon mening till känna. Inte heller har statsutskottets företrädare här i diskussionen sagt någonting om den frågan. Jag vill ändå understryka att jag tror att i detta sammanhang lurar en fara som det finns anledning att särskilt uppmärksamma. Vi har också i motionen mera parentetiskt tagit upp en del av de uppgifter, som statsrådet Lundkvist lämnade vid höstriksdagen i en interpellationsdedebatt, där han pekade på den starka ansvällningen av tunga fordon på våra vägar. I det avseendet måste, säger vi, resultatet rimligtvis bli ökade risker för trafikolycksfall. Inte heller på den punkten har statsutskottet gett någon mening till känna. Vad beträffar de tunga transporterna vill jag även erinra om vad som framhålls i motionen. Vi tror att spårbunden trafik är mera lämplig härvidlag, och kanske kan i vissa fall båttransporter på våra inre och yttre transportleder komma i fråga — detta innebär alltså en utvikning från den hittills förda diskussionen. I en broschyr med information som vi nyligen fått från statens tekniska forskningsråd omnämns, att tekniska forskningsrådets nämnd för transport och kommunikationsforskning under hösten diskuterat just de här frågorna. Man menar att det är lämpligt att frågorna blir föremål för ytterligare studium och föreslår, att det skall lämnas s.k. forskningsstipendier för kartläggning av transportmedlens lämplighet på olika områden, speciellt när det gäller de tunga transporterna. Jag hälsar detta initiativ med stor tillfredsställelse. Jag skulle vilja understryka vad som i motionen säges om att den framtida transportpolitiken bör utformas så, att varje transportmedel utnyttjas där det från samhällsekonomisk synpunkt gör den största nyttan. Vi tror att man därigenom i möjligaste mån skall lyckas undvika felinvesteringar som eljest så lätt kan äga rum. Den transportpolitiska delegationen bör som jag redan framhållit i samråd med departementet och departementschefen uppmärksamma de frågor som tas upp i motionen. Därför anser vi inte heller att det finns något skäl att företa en utredning i detta sammanhang. Jag tror att det var herr Tobé som sade att en utredning på detta område skulle kunna leda till fördröjning av åtgärder av brådskande natur. Statsutskottets skrivning beträffande de i motionerna framförda synpunkterna har jag i stort ingen anledning att kritisera. Utskottet hänvisar till ett tidigare utlåtande, nr 195 för år 1967, där utskottet i stort sett gett uttryck för motionens synpunkter. I detta utlåtande heter det bl.a., att det enligt utskottet bör »övervägas att vid den aviserade utökningen av den trafikpolitiska delegationen denna finge en sådan sammansättning> — — — »>och sådan funktion att en i möjligaste mån allsidig bedömning av trafikinvesteringarnas effekt genom denna som rådgivande organ kunde komma till stånd». På statsutskottets förslag beslöt också riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet anfört. Statsutskottets slutsats blir därför att någon ytterligare framstöt till Kungl. Maj:t knappast är påkallad. Jag tar fasta på och understryker vad riksdagen redan sägt på denna punkt och räknar med att departementet kommer att på vanligt sätt beakta riksdagens beslut. Jag räknar också med att kommunikationsministern senare i denna debatt kommer att yttra sig, och jag skall med särskilt intresse ta del av hans inställning till dessa synpunkter. Därför har jag, herr talman, för närvarande intet yrkande.

Herr talman! Den debatt som förts här i kammaren tidigare i dag har i viss mån kännetecknats av en atmosfär av betänksamhet inför konsekvenserna av 1963 års beslut om den framtida trafikpolitiken. Den känslan var också en av anledningarna till att jag väckt motion II: 746 till årets riksdag, i vilken jag föreslagit att Kungl. Maj:t skall tillsätta en utredning med uppgift att analysera verkningarna av 1963 års beslut. Vad frågan nu gäller är framför allt SJ:s framtida verksamhet. Jag vill inte rikta någon kritik mot det sätt på vilket SJ planerat sin verksamhet, eftersom statens järnvägar har gjort det utifrån de förutsättningar verket har att hålla sig till, dvs. 1963 års riksdagsbeslut. Och i den mån man riktar en sådan kritik mot SJ drabbar den inte trafikföretagets ledning utan riksdagen. Jag vill inte säga att de principer som skall vara vägledande för trafikpolitiken är felaktiga. Tvärtom tror jag att de i längden borgar för en sund utveckling. Men i detta som i så många andra fall är det så, att om man driver principerna alltför långt kan de få verkningar och konsekvenser som går utöver vad man avsett. För ett företag som SJ — som ju har ett faktiskt monopol på den spårbundna trafiken i den största delen av landet — går det enligt min mening inte att anlägga strikt affärsmässiga synpunkter. Detta att SJ faktiskt har ett monopol innebär att trafikföretaget måste åläggas ett socialt ansvar — som givetvis i sista hand återfaller på Sveriges riksdag. Jag anser också att den s.k. kollektivbiljetten inte skall vara en övergångsform utan bör ha karaktären av en permanent anordning ägnad att säkerställa en tillfredsställande trafikförsörjning för alla bygder här i landet. Herr Hamrin i Kalmar har tidigare i debatten klargjort konsekvenserna för Kalmar län, och det finns ingen anledning för mig att nu upprepa vad han sade. Jag kan helt instämma i hans ord. Som tidigare framhållits har SJ:s utvecklingsplaner skapat stark oro ute i landet. Utan tvivel var väl inte heller de riksdagsmän som tillhörde denna kammare 1963 medvetna om att konsekvenserna av det beslut som då fattades skulle bli sådana som de sedan har blivit. Jag vet att många järnvägslinjer här i landet kommer att läggas ned och kanske också bör läggas ned. Det är dock väsentligt att detta sker på ett riktigt sätt. I det avseendet torde man kunna rikta en viss kritik mot statens järnvägar, eftersom detta företag så att säga föregriper utvecklingen genom att skapa ett läge, där det så småningom inte längre blir möjligt att bibehålla en järnväg. Jag nämner bara såsom ett exempel att man på en järnvägslinje, som jag mycket väl känner till, fr.o.m. den 12 maj kommer att sänka tågens hastighet på en avsevärd sträcka från 90 till 70 km i timmen. Med detta vinner man att underhållet kan eftersättas på sträckan i fråga. Enligt uppgifter som jag fått från tjänstemän vid statens järnvägar ligger det i linje med utvecklingen att man så småningom kommer att sänka hastigheten även för övriga sträckor på denna järnvägslinje. Detta medför betydligt ökad restid och det kommer i sin tur med all sannolikhet att medföra att resandefrekvensen på denna järnvägslinje kommer att nedgå, så att driftsresultatet blir ännu sämre. SJ kommer alltså då att kunna lägga fram en statistik, av vilken det framgår att järnvägen är ännu mindre lönsam.

Järnvägslinjen har alltså just genom SJ:s egen politik blivit olönsam. Det är i och för sig riktigt att man sliter ut det kapital som är nedlagt i anläggningar, men jag tycker att det är principiellt otillfredsställande att företaget på detta sätt föregriper och styr utvecklingen i en viss riktning. Om så skall ske, bör man först ha fattat ett principbeslut om nedläggning kanske tio år i förväg och först därefter eftersätta underhållet. Jag har velat påtala detta, eftersom jag anser att det verkligen här finns skäl att framföra erinringar. Det har anförts från åtskilliga håll att det nu skulle vara för tidigt att göra en Översyn av verkningarna av 1963 års trafikpolitiska beslut. Utskottet menar också att en sådan översyn kan göras av den trafikpolitiska delegationen inom kommunikationsdepartementet. Jag vill inte alls inkompetensförklara denna trafikpolitiska delegation — jag vet tvärtom att det inom densamma finns en utomordentlig sakkunskap — men jag anser å andra sidan att detta är en fråga där visserligen Kungl. Maj:t har ansvaret men där det dock är Sveriges riksdag som til syvende og sidst har att fälla avgörandet. Därför tycker jag att det kanske hade varit lyckligt om riksdagen hade tagit ett initiativ för en bredare upplagd utredning med uppgift att analysera konsekvenserna av 1963 års trafikpolitiska beslut. Jag tror att det är bättre att göra denna översyn för tidigt än att göra den för sent. Om den genomföres för sent kan utredningens resultat bli klart och entydigt, ty då har utvecklingen onekligen lett till resultat, måhända positiva får vi hoppas i vissa avseenden, men de negativa effekterna — det som varit felaktigt — kommer då att framstå i en mycket klar belysning. Vi befinner oss här i ungefär samma situation som en läkare som tvivlar på om en viss medicin är den rätta för en patient. Då bör ju läkaren, om han tänker på patientens tillfrisknande, så tidigt som möjligt under behandlingen undersöka huruvida medicinen är den rätta. Han väntar inte tills patienten dör för att få ett klart och otvetydigt besked om att medicinen är livsfarlig. Och jag tycker det vore beklagligt om vi, när det gäller ett sådant här viktigt område av svenskt samhällsliv, skulle vara så senfärdiga med att få fram analyserna att patienten dör — d. v. s. järnvägslinjerna läggs ned. Sedan kommer vi kanske fram till att det varit önskvärt att i större utsträckning bibehålla järnvägslinjerna. Herr talman! Ett enigt utskott har avstyrkt att riksdagen skall begära den utredning vi föreslagit. Jag finner därför ingen anledning att yrka bifall till motionsparet I: 598 och II: 746; jag har en känsla av att problemen inte kommer att lösas med det snaraste utan att det lär bli tillfälle att återkomma. Dock vill jag deklarera att jag kommer att stödja reservationen b av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! I motionsparet I:467 och II:585 har vi motionärer föreslagit att en översyn av de trafikpolitiska frågorna måtte göras. 1963 års trafikbeslut och verkställandet av de riktlinjer som däri drogs upp har medfört genomgripande förändringar när det gäller våra allmänna kommunikationer. Det skall inte förnekas att en anpassning av SJ:s trafikapparat till den förändrade befolkningssituationen och med hänsynstagande till andra förutsättningar, bl.a. bilismens framväxande, har varit nödvändig. Mycket av vad som skett är ett led i utvecklingen, och det är givet att man också på detta område måste räk na med att strukturförändringarna i samhället i viss mån måste slå igenom. Den anpassning som 1963 års beslut i sig innebär har emellertid fått konsekvenser som i synnerhet i glesbygdsområdena påskyndat förändringarna. Servicen har försämrats i de fall där den inte helt har försvunnit. I direktiven till 1953 års trafikutredning stod att målet borde vara att i landets olika delar trygga en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnader under former, som medgav företagsmässig effektivitet och sund utveckling av trafikapparaten. Det står också att samhället borde se till att den nödvändiga anpassningen av transportapparaten inte drevs så långt, att just transportservicens förändringar skapade en stark impuls till ytterligare avflyttning från bygden. Man kan kanske i vissa fall se ett samband mellan de försämringar som har skett när det gälier den kollektiva trafiken och just det sista som nämns här, nämligen att förändringarna kan medföra avflyttningar från vissa bygder. I den proposition som föregick 1963 års beslut säger statsrådet: »Aktiviteten på det trafikpolitiska området bör enligt min mening samordnas med lokaliseringspolitiken bl.a. när det gäller att upprätthålla från lokaliseringssynpunkt önskvärd olönsam järnvägsoch lands vägstrafik., ——— »Glesbygdernas transportförsörjning framstår härvid såsom ett väsentligt problem, vars lösning förutsätter insatser från det allmännas sida. Att kollektiv trafik numera i sådana bygder inte kan bedrivas med lönsamhet får inte leda till en utarmning på kommunikationernas område.» Nu framstår det som om lönsamhetsprincipen i vissa fall har drivits så hårt, att andra hänsyn fått vika. Det är väl heller inte utan att man ibland kan sätta vissa frågetecken för de lönsamhetskalkyler som föregår och motiverar nedläggningar av vissa bandelar. När man ser att det i vissa fall drivs en parallelltrafik av andra statliga trafikföretag — det har talats om detta här tidigare — så är det självklart att detta i många stycken kommer att påverka lönsamheten för den berörda järnvägslinjen. När det gäller lönsamhetsprincipen har det också om jag inom parentes får nämna en annan sak — lett till en väsentlig höjning av frakttaxorna. I all synnerhet har övergången till volymtaxor inneburit betydande kostnadsökningar för näringslivet. Detta gäller särskilt i fråga om styckegodstrafiken, och det har i vissa fall lett till att fraktkostnaderna både tvåoch tredubblats. När man nu står inför förverkligandet av ytterligare rationaliseringar, kommer detta att innebära flera ingripande förändringar i form av nedlagda stationer och bandelar. Det är i det sammanhanget som en växande opinion ställer sig ytterst tveksam till den nuvarande trafikpolitiken och de konsekvenser den medför. Det finns också exempel — herr Mellqvist har här tidigare talat om dessa — på att det kan inställa sig behov av nya transporttjänster, där järnvägslinjerna skulle kunna fylla en uppgift. I vissa län, bl.a. i Kopparbergs som jag representerar, har en nedläggning av flottlederna diskuterats. Detta skulle motivera en ökad satsning från SJ:s sida för att ta hand om dessa transporter, som i annat fall skulle komma att dirigeras ut på hårt ansträngnda landsvägar med den stora påfrestning som de tunga transporterna där kommer att medföra. I stället för en nedläggning av järnvägslinjer, vilket man nu diskuterar, skulle det kunna tänkas att SJ i stället övertog denna transporttjänst och därmed skapade förutsättningar för ett bibehållande av järnvägslinjerna. Det är därför inte att förvåna sig över om befolkningen i sådana bygder med skärpt uppmärksamhet följer vad som håller på att ske. Det kan inte vara rik tigt att bortse från en förändrad situation även av detta slag. Kravet på hänsynstagande av vidare transportpolitiska aspekter växer. Man får även tänka sig att i detta sammanhang ta in de sociala synpunkterna. Det kan inte vara rimligt att belasta våra landsvägar med en ökad tung trafik med transporter vilka fördelaktigare kunde ske på våra järnvägar, där hela trafikapparaten redan finns och kan tas i bruk med kort varsel. Ett bibehållande av vissa järnvägslinjer skulle medföra en avlastning på det hårt ansträngda landsvägsnätet, som man vissa tider också får räkna med måste avstängas för tung trafik på grund av väderleksförhållandena. Det har i denna debatt framförts många synpunkter som talar för att tiden nu kanske är mogen för en översyn av trafikpolitiken med hänsynstagande till fler samhälleliga faktorer än enbart den strängt företagsekonomiska. En samlad syn på var samhället skall lägga ned sina kostnader kunde leda till andra fördelningsgrunder. Nu hänvisar utskottet till en del utredningar såsom vägplaneutredningen, hamnutredningen, bilskatteutredningen och utredningen angående vägtrafikens kostnadsansvar och därmed sammanhängande frågor. Det sägs att man inte kan tänka sig en översyn av trafikpolitiken innan dessa utredningar blivit färdiga. Det förefaller mig i varje fall som om detta i stället skulle tala för att tiden nu borde vara mogen för den av flera motionärer begärda översynen och omprövningen av 1963 års beslut.

Herr talman!

I övrigt ber jag att få biträda de till utskottsutlåtandet fogade reservationerna.

Herr talman! Det är inte min avsikt att gå närmare in på de trafikproblem i stort som behandlas i detta utskottsutlåtande; jag vill bara framhålla att jag delar de synpunkter som framkommer i de avgivna reservationerna. Därutöver vill jag tillägga att jag tror att de flesta av oss i denna kammare, oavsett vilken del av landet vi representerar, kommit i kontakt med den irritation och de problem som indragningarna av tågförbindelser och järnvägsstationer åstadkommer. Kan dagens debatt och beslut leda till åtgärder som är ägnade att åtminstone i rimlig omfattning motverka denna irritation är det tacknämligt. Det är emellertid, herr talman, en detaljfråga som föranlett mig att begära ordet i denna debatt. I det föreliggande utskottsutlåtandet behandlas bland mycket annat också en motion angående breddning av spårvidden på bandelen Karlshamn— Vislanda. Jag har inte själv skrivit på den motionen; den har för övrigt väckts endast i första kammaren, och motionärer är herrar Enarsson och Yngve Nilsson. Motionärerna behandlar i sin motion järnvägsfrågornas utveckling i Blekinge under de senaste decennierna — man går så långt tillbaka som till 1900-talets början. Beträffande bandelen Karlshamn—Vislanda framhåller de = att man inte enbart får göra företagsekonomiska bedömningar, man bör också ta hänsyn till vad en breddning av järnvägen Karlshamn —Vislanda skulle innebära ur lokaliseringssynpunkt för hela västra Blekinge. Vidare måste man beakta den snabba expan sion som Karlshamns stad har genomgått, bl.a. genom utbyggnaden av stadens hamn samt anläggandet av värmekraftverket i Kölö. Motionärerna tar också upp <sysselsättningsproblemen bl.a. mot bakgrunden av att Blekinge ej ingår i något s.k. lokaliseringspolitiskt stödområde och framhåller att länet behöver nya sysselsättningstillfällen, inte minst i västra länsdelen. Jag har i sak ingenting att invända mot dessa argument för en breddning utan kan i stort sett instämma med motionärerna. Beträffande <lokaliseringspolitiken vill jag erinra om att representanter för länet flera gånger tagit upp dessa frågor här i riksdagen. Sysselsättningsproblemen finns väl i stort sett i hela länet, således även i den östra länsdelen. Inrikesministern har också uttalat här i riksdagen, att arbetsmarknadsmyndigheterna har sin uppmärksamhet riktad på dessa problem. Beträffande den aktuella motionen angående breddning av järnvägen Karlshamn— Vislanda vill jag erinra om att denna fråga aktualiserats även på annat sätt. För tillfället skall jag endast nämna att länets riksdagsmän tillsammans med representanter för Karlshamns stad för någon tid sedan uppvaktade kommunikationsministern i detta ärende. Vi framförde då inte bara argument av det innehåll som finns i denna motion utan också ytterligare en del skäl som talar för att denna bandel bör bibehållas och helst breddas. Ärendet torde sålunda vara väl känt i kommunikationsdepartementet. Statsutskottet erinrar om den behandling som detta ärende tidigare rönt i riksdagen. Man refererar också till den framställning om att få nedlägga all trafik på linjen Vislanda— Norraryd och nedlägga persontrafiken Norraryd—Karlshamn som gjorts av järnvägsstyrelsen i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, vägverket och Näringslivets — trafikdelegation. Denna framställning är föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Det hade kanske varit på sin plats att statsutskottet även hänvisat till de uppvaktningar med krav 1 motsatt riktning som gjorts, dvs. att järnvägen får bibehållas. Nu avstyrks motionen med anledning av den prövning som sker i departementet. Det föreligger ingen reservation på denna punkt i utskottsutlåtandet. Möjligen kan man dock säga att frågan inbegrips i de problem av mer vidsträckt innebörd som behandlas i de reservationer, som avgivits vid andra avsnitt i utlåtandet. Jag skall inte heller ställa något yrkande med anledning av motionen. Jag vill endast uttala en förhoppning om att avslaget på denna motion icke får några negativa verkningar när ärendet skall avgöras i departementet. Som jag sade inledningsvis sympaltiserar jag med de reservationer som fogats till denna punkt i utskottsutlåtandet. Jag ber alliså att få yrka bifall till dessa.

Herr talman! Jag har med stort intresse följt debatten i denna fråga. Den kan kanske ge en viss ledning för det fortsatta arbetet i den trafikpolitiska delegationen. Men det är inte utan en viss förvåning jag konstaterar, hur ivriga motionärer och många ledamöter av riksdagen är, när det gäller att ge underbetyg åt sig själva beträffande det beslut som fattades 1963 angående utformningen av vår trafikpolitik.

När man genomför en strukturförändring och en rationalisering på transportområdet av den omfattning som här varit fallet, så är det väl alldeles uppenbart att den slår hårt och ibland oekså ganska blint. Det är också självklart, att de som blir utsatta härför blir oroade och att det många gånger medför rent personliga tragedier. Men detta gäller ju inte bara denna sektor inom samhället utan även alla andra där vi vill att samhällsutvecklingen skall gå vidare och där vi försöker att genomföra rationaliseringsåtgärder av olika slag. Jag tror att det var herr Hamrin i Kalmar som frågade om man undersökt, hur följderna av 1963 års beslut slår ut i glesbygderna. Jag skall försöka inkassera åtminstone en vinst av detta beslut när det gäller glesbygderna och inte bara uppehålla mig vid de negativa effekterna. Man räknar med att transporterna kostar 7 å 8 miljarder kronor om året. Härav faller inte mindre än 20 å 22 procent på skogsnäringen och 10 å 14 procent på jordbruket och livsmedlen. Det vill med andra ord säga att transportarbetet inom jordbruk och skogsbruk, som ju i första hand berör glesbygd och landsbygd, tar ungefär en tredjedel av kostnaderna. När det gäller de tunga transporterna har kostnadsstegringen varit ytterligt obetydlig under dessa fem år; vi har på detta område haft i stort sett oförändrade kostnader. Utan den hårda konkurrensen på detta område hade kostnadsökningarna kanske slagit igenom med, låt oss säga, 3 till 5 procent om året under dessa fem år. Vi kan lätt räkna ut vilka besparingar. det svenska näringslivet har gjort genom liberaliseringen av vår trafikpolitik; det rör sig om hundratals miljoner för att inte säga en miljard under dessa år. Vad betyder inte det i den hårdnande konkurrens som vårt näringsliv är utsatt för? Om man på skogsområdet, där man brottås med så oerhört svåra konkurrensproblem, hade fått väsentligt ökade transportkostnader, så skulle detta ha förvärrat situationen avsevärt. Men i detta sammanhang skall man naturligtvis inte underlåta att också tala om att påfrestningarna på t.ex. lastbilssektorn varit utomordentligt hårda och att detta naturligtvis har drabbat näringsutövarna inom den sektorn kolossalt hårt. Men det var ju inte så lätt för riksdagen att 1963 förutse att vi skulle råka in i den konjunktursvacka som nu gör sig gällande inte minst på skogsområdet. En del av den transportapparat som byggts upp på det området kan nu inte utnyttjas fullt effektivt. Det är en negativ effekt som givetvis drabbar en del av näringsutövarna mycket hårt. Men jag måste uttrycka min beundran för hur den sektorn inte låtit sig lamslås av svårigheterna, utan man har genomfört en intensiv rationalisering — det har vi i trafikpolitiska delegationen kunnat konstatera vid våra besök ute i bygderna. Man har byggt ut sina lastbilscentraler, man har moderniserat på alla sätt för att kunna bemästra svårigheterna och fortsätta rationaliseringen. För denna insats är lastbilsägarna värda ett uppriktigt tack från samhällets sida. Samhället bör å sin sida visa sin erkänsla genom att t.ex. föra en skattepolitik som i någon mån kan underlätta omställningsprocessen för dessa näringsutövare. Målsättningen vid 1963 års beslut var ju att de olika trafikgrenarna skulle konkurrera på lika villkor och själva bära sina kostnader, och medlet för att uppnå detta mål var att skapa ett konkurrensfrämjande system på transportmarknaden. Ingen kan väl förneka att vi har lyckats, åtminstone med att skapa ett sådant konkurrensfrämjande system på transportmarknaden som riksdagen förutsatte. Jag tycker att riksdagen åtminstone borde räkna sig detta till godo, då man diskuterar effekten av 1963 års beslut. Sedan kan det ju ifrågasättas om man har lyckats åstadkomma konkurrens på lika villkor, men den saken är ju i annat sammanhang föremål för utredning. Vi krävde också att varje trafikgren skall bära sina kostnader, men detta är tydligen under den tid rationalise ringen pågår ett ganska besvärligt problem för de olika trafikgrenarna. Svårast tycks det vara för statens järnvägar att klara detta, men det pågår ju även på det området ett febrilt rationaliseringsarbete. Men vi hade också som målsättning att åstadkomma en trafikpolitik som möjliggjorde en rimlig trafikförsörjning i våra glesbygder. I det fallet är det väl bara att erkänna att vi ännu inte helt lyckats med den uppgiften. Men det målet får vi inte släppa ur sikte. Utskottsmajoriteten är ju även bekymrad härvidlag.

Utskottsmajoriteten säger att den fortsatta utvecklingen påkallar ökad uppmärksamhet från statsmakternas sida, och det är väl det minsta man kan påstå att den gör. För min del tror jag emellertid, att vi aldrig kommer att kunna klara problemen med glesbygdens trafikförsörjning genom att bedriva utredningar i departement eller på central nivå, utan vi måste ut på fältet. Vi måste ut i varje kommunblock och studera hur det ligger till med trafikförsörjningen där. Den undersökningen måste enligt min mening bedrivas på länsnivå. Vi måste ha en arbetsgrupp bestående av experter, som undersöker kommunblock för kommunblock och upprättar trafikförsörjningsplaner för dessa områden som sedan samordnas till en länsplan. Annars kommer vi att få fortsätta denna diskussion i evighet och tala om saker och ting som vi inte kan klarlägga vare sig statistiskt eller med faktiska upplysningar, utan det blir ett enda tyckande och troende. Mot den bakgrunden kan jag i princip ansluta mig till reservationen b av herr Ivar Johansson m.fl. som Reservationen går ut på att kräva en utredning om hur lokala trafikförsörjningsplaner på lämpligaste sätt skall kunna upprättas. Kungl. Maj:t har ju fria händer att sätta till den utredning som passar för en sådan uppgift. Att dessa problem behöver utredas är man ju medveten om i departementet, eftersom man redan bedriver ett visst utredningsarbete. Men detta behöver säkert breddas och utvidgas, och jag tror, att utredningar måste ske både på länsnivå och på kommunblocksnivå för att vi skall få en klar bild av hur det står till med glesbygdens trafikförsörjning. Till slut vill jag säga, att vi i trafikpolitiska delegationen naturligtvis inte är så blåögda, att vi bara reservationslöst följer utvecklingen och konstaterar att allting är bra beställt och att det inte är någonting att göra utan resultatet blivit ungefär vad man väntade, när riksdagen fattade sitt beslut. Vi har emellertid inte ensidigt bara inkasserat nackdelarna utan vi har också försökt konstatera de påtagliga fördelar ur trafikförsörjningssynpunkt som blivit ett resultat av den förda politiken och som naturligtvis väger samhällsekonomiskt mycket tungt i detta sammanhang. Men vi har inte heller varit blinda för de negativa verkningarna av denna politik, och vi är fullt medvetna om att man måste gå vidare och följa utvecklingen med uppmärksamhet och angripa frågorna ute på det lokala fältet. Herr talman!

Herr talman!

De erfarenheter som gjorts sedan riksdagen fattade beslutet 1963 är också sådana, att vi har anledning att på nytt pröva trafikpolitiken. Under den diskuterade punkten i utlåtandet har utskottet haft att ta ställning till en motion som i denna kammare burits fram av mig. Motionärerna har där begärt en översyn av de trafikpolitiska frågorna, varefter riksdagen skulle beredas tillfälle att med ledning av den förändrade situationen och gjorda erfarenheter på nytt ta ställning till dessa frågor. Herr Jonsson har nyss berört motionen, och jag vill bara framföra några synpnkter, som utgör grund för mitt ställningstagande vid utskottsbehandlingen. Utskottet anför att det med hänsyn till pågående utredningar och svårigheten att med säkerhet överblicka den trafikpolitiska utvecklingen ännu är för tidigt att genomföra den begärda översynen och omprövningen av 1963 års trafikbeslut. För egen del har jag godtagit att vänta något år och har därför inte reserverat mig vid utskottsbehandlingen; men jag vill, herr talman, kraftigt understryka, att jag anser att behov av en sådan översyn föreligger. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet inte motsätter sig en översyn utan menar att en sådan skall komma till stånd, när pågående utredningar lagt fram sitt material. Detta ger mig anledning att framhålla betydelsen av att utredningsarbetet påskyndas, så att den påtalade omprövningen med det snaraste kan verkställas. I väntan på denna omprövning bör enligt min mening trafikfrågorna så långt möjligt passiveras. I avvaktan på utredningsresultaten bör man undvika att vidtaga några omfattande åtgärder i den mån det inte är tvingande nödvändigt. Såvitt jag kan bedöma har SJ vid sin planering inte alltid tagit nödig hänsyn till den målsättning för trafikpolitiken som kom till uttryck i Kungl. Maj:ts proposition 1963 och vid riksdagsbehandlingen av densamma.

För min del kan jag inte hävda detta. Vidare framhöll statsrådet följande: »Glesbygdernas transportförsörjning framstår härvid såsom ett väsentligt problem, vars lösning förutsätter insatser från det allmännas sida.» Där har det ju skett en del, det skall villigt erkännas, men jag anser att ännu mera bör göras.

Vidare har den genomförda inskränkningen av järnvägstrafiken och även åtgärder av annat slag — t.ex. nedläggningen av en hel rad flottningsleder — medfört att landsvägstrafiken har ökat avsevärt, vilket ställer ökade krav på landsvägsnätet. Men landsvägarna har inte rustats upp i motsvarande utsträckning. Det borde vara en viktig uppgift att se till att landsvägarna rustas upp innan de utsättes för de stora påfrestningar som en ökning av landsvägstrafiken på grund av bl.a. järnvägsnedläggningarna innebär. Trafiksäkerhetsfrågorna får heller inte underskattas i detta sammanhang. På den punkten kan jag helt instämma i vad herr Tobé anförde tidigare i debatten. Slutligen vill jag påminna om att de synpunkter på frågan om service för olika landsdelar, inte minst för glesbygderna, som kom till uttryck vid tillkomsten av nu gällande bestämmelser, på senaste tiden har fått ökad tyngd genom den inverkan som järnvägsnedläggningarna och stationsindragningarna får på lokaliseringspolitiken. Herr talman! Vad jag här anfört visar enligt min mening att en översyn är angelägen, och det är min förhoppning att den mognadstid som utskottet talar om och anser erforderlig skall bli av mycket kort varaktighet.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att här ta upp debatt om de av riksdagen antagna trafikpolitiska riktlinjerna, alltså att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader och bedömas utifrån företagsekonomiska lönsamhetsgrunder. I likhet med vad som sägs i motion II: 433 vill jag endast framhålla att principen att SJ:s verksamhet skall drivas efter enbart företagsekonomiska riktlinjer knappast torde ha stöd i en allmän folkmening. Snarare torde det vara en allmän mening att SJ i första hand bör betraktas som ett serviceföretag som på samhällsekonomiska, sociala och andra grunder har att driva även sådan trafik som inte kan motiveras strikt lönsamhetsmässigt. Motvilja att acceptera lönsamhetsgraden som avgörande för SJ:s trafikpolitik torde huvudsakligen bottna i att befolkningen i bygder som hotas av järnvägsnedläggningar inte anser sig ha några garantier för att fullgod ersättningstrafik kommer att erbjudas om järnvägstrafiken nedlägges. Som exempel vill jag anföra norra Bohuslän. Om persontrafiken på norra delen av bohusbanan lades ned utan annan ersättning än busstrafik på den landsväg som där finns, skulle detta otvivelaktigt innebära en mycket allvarlig försämring av trafikservicen i området. Redan nu är landsvägen genom norra Bohuslän klart otillräcklig för den mycket starka trafiken där under sommarmånaderna. Om sedan också den inte obetydliga trafik, som under sommaren ombesörjes av järnvägen, flyttas över till landsvägen, blir resultatet att både framkomlighet och trafiksäkerhet sjunker långt under det godtagbara. Under större delen av året är säkerligen trafikunderlaget för norra bohus banan — liksom för många andra bandelar i vårt land — mycket svagt. En stor del av tågresenärerna är personer, för vilka busstrafik med bussar av vanlig typ och på nuvarande landsväg inte innebär ett acceptabelt alternativ. Det rör sig ofta om gamla, klena och handikappade, vilkas ärende med resan kan vara ett besök hos läkare eller på lasarett. Många skulle säkerligen känna sig lugnare, om de visste att järnvägstrafiken inte kommer att läggas ned utan att det först är sörjt för en fullgod ersättning genom moderna bekväma toalettförsedda bussar som trafikerar fullgoda och säkra vägar. Vi motionärer anser därför att ytterligare nedläggning av järnvägstrafik bör ske med största försiktighet till dess erforderlig utbyggnad av landsvägsnätet i berörda områden färdigställts och moderna bussar med lägst samma bekvämlighetsstandard som de nuvarande rälsbussarna står till förfogande. Herr talman! Jag vill med det anförda instämma i yrkandet om bifall till de vid utskottsutlåtandet fogade reservationerna.

Herr talman! Många talare har i dag berört konsekvenserna av 1963 års trafikpolitiska beslut. Enligt min mening beror dessa negativa konsekvenser inte på 1963 års trafikpolitiska beslut i och för sig. Det var enligt min mening en riktig liberalisering av trafikpolitiken som då beslutades. Herr Grebäck påpekade alldeles riktigt att detta beslut också har inneburit att kostnaderna för de tunga frakterna kunnat bibehållas på en tämligen låg nivå, en uppfattning som jag till stora delar instämmer i. Vad som däremot inte har uppnåtts efter 1963 års beslut är den målsättning, vars öÖnskvärdhet sammansatta statsoch tredje lagutskottet och riksdagen starkt underströk, nämligen att de trafikpolitiska åtgärderna skulle samordnas med lokaliseringspolitiken. Jag menar att en sådan samordning inte har kommit till stånd. En varslad nedläggning får i dag negativ verkan för hela bygden såvida fullgoda landsvägar inte finns, och sådana finns ju i ytterst få fall där en järnvägsnedläggelse är aktuell. Jag menar att en första målsättning för näringspolitiken är att den skall syfta till en fullt täckande länsförsörjning. Vi har också fördenskull i våra län byggt upp de statliga instanser, som har att arbeta för en sådan utveckling. Den nuvarande samordningen mellan å ena sidan de myndigheter som styr trafikapparatens utveckling och å andra sidan de instanser, som i länen har att arbeta för näringslivets utveckling, fungerar i dag inte på ett riktigt sätt. Utskottet uttalar nu i sitt utlåtande på s. 15 att en samordning är nödvändig och menar att olika initiativ till sådan samordning har tagits. Man pekar på gotlandstrafikutredningen och på överenskommelsen med Stockholms stad om lösande av närtrafikfrågan genom bidrag till tunnelbanor. Vidare hänvisar utskottet till att Kungl. Maj:t försöker att lösa glesbygdernas problem genom en särskild utredning. Men vad hjälper allt detta i dag exempelvis Kalmar län, där praktiskt taget varje kvarvarande järnvägslinje är nedläggningshotad samtidigt som länet alltjämt har undermåliga landsvägsförbindelser i exempelvis ost—västlig riktning? Utskottet uttalar vidare att den samordnande planeringen — regionalt och lokalt — skall klaras av länsstyrelserna och planeringsråden. Och visst kan dessa instanser genomföra planering för länets trafikapparat. Men jag undrar: Vilka möjligheter har dessa instanser att undanröja de förslag som de statliga trafikmyndigheterna lägger fram? Enligt min uppfattning har de inga sådana möjligheter alls; de kan opponera sig, men det är också allt. Det torde finnas få, om ens något exempel på att förslag om nedläggning av en järnväg ej genomförts därför att de hörda remissinstanserna har avstyrkt förslaget.

I och för sig finns det ingen anledning att begråta en järnvägsnedläggning, om järnvägen inte längre är bärkraftig. Tvärtom ser jag en motiverad nedläggning såsom uttryck för berömvärd effektivitet vid den statliga förvaltningen.

Ett sådant hänsynstagande innebär att genomförandet av den vällovliga avsikten inte får negativa verkningar för regionen. I dag står socialdemokraterna tillsammans med högern för utskottsmajoritetens skrivning. Jag beklagar att man visat en sådan ovilja att se de negativa konsekvenserna av 1963 års beslut. Många har här i dag talat för reservationerna och för enskilda motioner.

Företa en resa med de kollektiva transportmedel som står till buds, stig av vid någon hållplats och begrunda hur situationen skulle te sig för er om ni vore hänvisade till denna enda hållplats när ni skulle resa vidare!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

Herr talman! I den diskussion som förs om vår trafikpolitik får vi ofta höra att vi efter 1963 års beslut endast vägleds av företagsekonomiska beräkningar och att en utpräglat liberal låtgåpolitik ligger bakom våra bedömningar och vårt handlande i de trafikpolitiska frågorna. Jag måste hävda att så ingalunda är fallet. Vår trafikpolitik är tvärtom bl.a. starkt förankrad i tanken att landets olika delar, även om trafiken inte är i företagsekonomisk mening lönsam, skall kunna göra anspråk på en tillfredsställande transportförsörjning. Där detta inte kan ske genom på affärsmässig basis bedriven verksamhet skall samhället träda in genom bidrag till icke lönsam trafik. Alla torde vara överens om att samhället har ett starkt intresse av att befrämja så effektiva företagsformer och trafikmedel som möjligt även inom transportsektorn. Herr Grebäck har erinrat om den allmänna betydelsen av en sådan inriktning av trafikpolitiken. Han har också framhållit att en konkurrens på lika villkor är ett värdefullt hjälpmedel när det gäller att mäta effektiviteten. Samhället har som bekant på andra områden inom näringslivet fått ingripa för att skapa utrymme för en fri konkurrens där privatmonopol motverkat effektivitet och en sund prisutveckling. Det finns visserligen områden inom samhällslivet där ett statsmonopol kan te sig klart motiverat och där vi också begagnar oss av den formen för att tillgodose behovet av vissa tjänster. Men även om det kan anses vara en samhällelig uppgift att svara för en betydande del av transportsektorn — framför allt när det gäller den kollektiva persontrafiken — torde väl knappast någon vara beredd att förorda ett totalt överförande till stat och kommun av hela transportapparaten. Därför är det naturligt att till grund för en riktig arbetsfördelning mellan olika trafikmedel, vid sidan av nödvändiga insatser för planering och samordning, lägga en konkurrens på lika villkor inom de delar av transportsektorn där det är möjligt. Det är också naturligt att hela tiden vara inställd på att vidta de särskilda åtgärder som sociala, kulturella eller samhällsekonomiska hänsyn kan göra nödvändiga. Förändringarna på persontrafikens område beror faktiskt inte, som många kanske tror, på den nya trafikpolitiken. De beror på den allmänna standardutvecklingen i förening med en politik som gjort det möjligt för allt fler människor i vårt samhälle att skaffa egen bil. Det nya i trafikpolitiken är att vi på ett helt annat sätt än tidigare stöder den kollektiva persontrafiken. Det sker främst genom driftbidraget till SJ och statsbidragen till olönsam busstrafik på landsbygden. I det trafikpolitiska be slutet garanterade vi alltså SJ att man exempelvis skulle få täckning för den icke lönsamma trafik som vi av olika skäl ansåg borde bedrivas i vissa bygder. Man kan sålunda säga att förändringarna på persontrafiksidan helt enkelt beror på standardutvecklingen i stort och på övriga strukturförändringar i samhället. I de flesta fall då persontrafik lagts ned har det rört sig om banor, där trafikbortfallet varit kraftigt och en fortsatt nedgång i trafiken bedömts som oundviklig. Persontrafiken har i dessa områden måst subventioneras, i många fall i mycket hög grad. Jag skulle kunna ge en rad exempel. Jag skall dock bara nämna ett fall. Det är inte ett av de mest markanta. Det gäller en bana som är sex mil lång och där biljettpriset ligger mellan två och tolv kronor för dem som reser på banan. Skattebetalarnas bidrag till varje resa, oavsett om den kostar två eller tolv kronor, är 70 kronor.

Busstrafik är ofta både billigare och riktigare än järnvägstrafik i dylika fall. Trafikförsörjningen är en viktig fråga — det är vi alla överens om — för samhällsplaneringen i dess helhet. Därför anser jag, i likhet med utskottets majoritet, det vara felaktigt att hantera planeringen av trafikförsörjningen vid sidan om de instanser där samhällsplaneringen i stort skall handläggas. Trafikförsörjningen skall bl.a. infogas i den regionala utvecklingsplanering, som håller på att byggas upp i samverkan mellan statliga och kommunala organ, och inte isoleras ur detta sammanhang på sätt som — det har jag en känsla av — reservanternas linje skulle kunna komma att innebära. Givetvis skall staten även när det gäller trafikförsörjningen kunna medverka i och stödja ett sådant regionalt utvecklingsarbete genom sina organ och genom trafikverken och samtidigt svara för den nödvändiga samordningen på det centrala planet. Lika felaktigt är det enligt min mening att — som man understundom gör i debatten — hävda att trafikföretagen skall göra lokaliseringspolitiska, sociala eller samhällsekonomiska bedömningar. SJ och andra trafikföretag skall liksom företagen inom andra näringsgrenar göra den företagsekonomiska bedömningen av den egna verksamhetens utveckling. Det är också angeläget att dessa bedömningar redovisas, så att vi får bästa möjliga underlag för den samhällsplanering, för vilken de politiska instanserna har att ta ansvaret. Jag behöver väl inte påpeka att det vore önskvärt att andra företag lika öppet som exempelvis SJ redovisade sin planering. Det skulle i hög grad underlätta samhällsplaneringen och självfallet också SJ:s och de övriga trafikföretagens planering. Det ankommer sålunda på de politiska instanserna att bedöma var särskilda åtgärder behöver sättas in för att säkra en tillfredsställande trafikförsörjning. Hur dessa åtgärder skall samordnas med sociala och lokaliseringspolitiska målsättningar är, liksom den samhällsekonomiska avvägningen av olika åtgärder, likaledes de politiska organens uppgift. Principen att varje trafikmedel skall bära sina kostnader skapar reda i statens affärer och gör det lättare för oss att bedöma vilka åtgärder samhället lämpligen bör sätta in för att tillgodose en utveckling som vi av särskilda skäl vill främja. Naturligtvis kommer regeringen att noga följa den utveckling inom transportsektorn som trafikpolitiken ger upphov till. Vi kommer också att pröva olika åtgärder för att ge den trafikpolitiska delegationen ökade möjligheter att följa utvecklingen. Vi kommer vidare att vara angelägna om att förbättra förutsättning arna för samlade bedömningar, inte minst när det gäller investeringarna. Jag är medveten om att vissa konsekvenser av den nya trafikpolitiken kan ge anledning till särskild uppmärksamhet; jag tänker t.ex. på företagsstrukturen på lastbilstrafikens område. Jag är också medveten om att vi innan vissa utredningar är slutförda, bl.a. beträffande bilbeskattningen, inte har den önskvärda grunden för att kunna bedöma läget när det gäller frågan om en konkurrens på lika villkor mellan landsvägstrafik och annan trafik, exempelvis järnvägstrafik. När den trafikpolitiska delegationens överväganden beträffande tidpunkten för den tredje etappen föreligger får därför ställning tas till huruvida det ursprungligen tänkta tidsprogrammet för denna etapps genomförande kan följas eller ej. Jag hoppas att vi ganska snart skall kunna nå fram till detta ställningstagande. Med rätta har vikten av att lösa glesbygdens trafikförsörjningsproblem understrukits av flera talare. Jag har tidigare förklarat att man förutsättningslöst måste gripa sig an detta problem. Jag noterar också att utskottet delar min uppfattning att det kommunala engagemanget i dessa frågor liksom i lokal och regional kollektiv trafik är ofrånkomligt. Vi har nu påbörjat en modellplanering av trafikförsörjning i glesbygd. Vi har valt ett av de besvärligaste kommunblock man gärna kan tänka sig: Vilhelminablocket. Avsikten därmed är att vi så snabbt som möjligt genom en närmare undersökning av förhållandena i denna stora och glest befolkade kommun skall kunna presentera ett förslag till trafikförsörjning som förebygger risker för den isolering som hotar människorna ute i glesbygden, ett förslag till lösning av trafikförsörjningsfrågorna som vi hoppas skall kunna tillämpas även i andra delar av landet. Det är inte bara glesbygdsförhållan den som isolerar människorna; gamla och sjuka kan vara isolerade även i tätortsregionerna. Modellplaneringen i Vilhelmina bör kunna ge oss uppslag till hur vi skall kunna lösa de kollektiva trafikproblemen för de grupper av människor som inte har eller inte kan komma att få tillgång till egen bil. Som bor i områden, där trafikunderlaget i övrigt kanske inte ger möjligheter till traditionell lösning av den kollektiva trafikens problem, men som också har sin rätt att ställa anspråk på delaktighet i den allmänna standardutvecklingen på trafikförsörjningens område. Denna modellplanering bedrivs i samarbete med kommunen och Kommunförbundet samt den grupp i kanslihuset som i Övrigt sysslar med glesbygdsfrågorna i stort. — Jag vill gärna på den punkten instämma med herr Grebäck, som underströk, att om vi skall lyckas komma till rätta med dessa problem, så får vi inte låsa in oss i vår kammare och försöka konstruera ritningar och förslag, utan då måste arbetet bedrivas ute i det verkliga livet, i kontakt med de problem som människorna har. Det är därför som vi också har valt denna form av planering just uppe i Vilhelminablocket. Där utförs det i samarbete med kommunen och med folk som får vistas där uppe och verkligen kan tränga noga in i de problem som möter människorna i sådana bygder. Det är min förhoppning att modellplaneringen i Vilhelmina skall ge oss anvisningar på goda utvägar att lösa dessa problem. På den punkten är jag, med den kännedom jag har om uppläggningen av arbetet, mera optimistisk än vad herr Gustafsson i Kårby var när det gäller möjligheterna att tillämpa modellplaneringen, som vi alltså skall försöka göra mycket snabbt, i övriga delar av landet, eftersom det i betydande grad ändå är fråga om metoder att komma fram till lösningar av den här sortens problem. Jag skulle vilja säga att dessa frågor är och i allt högre grad kommer att bli en del av de jämlikhetsfrågor som verkligen kräver helhjärtade insatser från samhällets sida. Jag skall bara ta upp ett par synpunkter i anslutning till de inlägg som har gjorts i debatten. — Vi hade ju en omfattande diskussion kring dessa frågor i höstas, och en rad av de frågeställningar som har tagits upp här i dag debatterades redan då. Jag skall därför nöja sig med att ta upp några frågor som inte förekommit i den tidigare debatten. Omläggningen av sorteringsorganisationen i postverket — jag säger detta till herr Tobé — är inte betingad av den nya tågplanen, utan den är betingad av en rationalisering av postverkets sorteringsverksamhet, som har varit planerad sedan länge och som genomförs med utgångspunkt i intresset att även där komma fram till mera rationella metoder. När man lägger ner järnvägar, säger herr Tobé, så måste man bygga vägar i stället. Jag skulle vilja säga att situationen ju inte är den, inför en aktuell nedläggning av en bandel att man säger: Om vi bara får behålla järnvägstrafiken, så avstår vi från vägupprustningen.

Vad som ofta händer när man lägger ned en bandel är att man tidigare än annars kan presentera vissa Vägupprustningar. Man får se saken på detta sätt. Vi måste mot varandra väga de investeringar som vi här är beredda att göra och den nytta vi kan få av dem. När det gäller järnvägsnedläggningar är det ofta fråga om banor som byggdes någon gång i slutet på 1800-talet och på vilka en fortsatt trafik på längre sikt ofta skulle innebära ganska betydande nyinvesteringar. Mot bakgrunden härav ställs man inför frågan: Vilken är den förmånligaste åtgärden med hänsyn till ett kraftigt vikande trafikunderlag på en del järnvägslinjer och önskemålet om en bättre upprustning av vägarna? Herr Gustavsson i Kårby och herr Tobé kunde inte riktigt komma överens om i vilken ordning dessa planeringsfrågor skulle handläggas. För min del vill jag understryka att det bör ske i nära kontakt med de bygder det berör. Det bör ske också i nära kontakt med de organ för samhällsplanering i övrigt som vi har försökt att bygga upp i landet i samverkan mellan stat och kommun. Det är faktiskt litet överraskande att höra hur man på den borgerliga sidan i dag är utomordentligt tilltalad av tanken på en centraldirigerad planering av trafikförsörjningen. Tidigare har man från borgerligt håll inte haft ord nog för de risker som låg i en centraldirigering. Jag vill erinra om de diskussioner vi haft om den regionala utvecklingsplanering som vi håller på att bygga upp. Vi bör begagna de instrument för planering som vi åstadkommit på olika nivåer, och de bör användas även för planering av trafikförsörjningen, ty trafikfrågorna är dock problem som hör hemma i samhällsplaneringen i sin helhet. De skall inte så att säga hänga löst vid sidan om den övriga samhällsplaneringen. Reservanterna föreslår att man skall utreda nya former för regional planering. Jag får ett intryck av att detta egentligen bara skulle innebära att vi fördröjer ett samhällsplaneringsarbete som vi nu är i full färd med att genomföra. I detta sammanhang tror jag att det är farligt att så att säga öppna nya utredningssäckar, i vilka problemen stoppas. I dag gäller det att handla. Enligt min mening har vi instrument och håller på att få ännu bättre instrument för samhällsplaneringen, vilka vi kan utnyttja även i detta sammanhang. Herrar Mellqvist och Lorentzon talade om bristande samordning mellan SJ:s olika dotterföretag och SJ. Jag har också uppmärksammat detta problem, men dess bättre kan jag säga att diskussioner om formerna för en sådan samordning är på gång. Jag skall inte ytterligare förlänga denna debatt. Mycket mer skulle vara att säga, men utan tvivel har det varit värdefullt att utskottet haft tillfälle att pröva alla de många synpunkter och krav, vilka förts fram i motionerna. Det är sådana synpunkter och krav som ofta förekommer i den trafikpolitiska debatten. Herr Dahlgren försökte i sitt anförande göra något slags politisk gränsdragning. Med hänsyn tagen till att det egentligen var fråga om variationer på samma tema tycker jag dock att försöket var ganska krampaktigt. Jag noterar med tillfredsställelse den betydande enighet som trots de många motionerna kännetecknar utskottets behandling av kommunikationsdepartementets kapitalbudget. Jag tyder inte enigheten så att vi därmed har avverkat dessa problem utan snarare så, att man i stort sett är ense om synen på trafikpolitiken men vaksamt kommer att följa verkningarna. Jag kan försäkra att vi i kommunikationsdepartementet har samma inställning till dessa problem.

Herr talman! Först skulle jag vilja göra ett beriktigande. Statsrådet trodde att jag hade sagt att de ökade kostnaderna för posten och de minskade intäkterna för SJ berodde på omläggningen av postens sorteringsverksamhet. Jag har tagit min uppgift från s. 162 i statsverkspropositionen, där det står om de ökade kostnaderna för posten på grund av järnvägsnedläggelser och tågindragningar. Det är den utgiftsökningen som jag åsyftat. Jag ansåg alltså inte att de ökade kostnaderna berodde på att man skulle ha börjat sortera på annat sätt — jag vet att det har andra orsaker; jag har dock varit med i fjärde avdelningen en tid nu. Vidare sade statsrådet att problemet inte är som jag sagt en fråga om antingen järnväg eller väg, utan att människorna i bygden vill ha både järnväg och väg. Det är klart att de vill. Statsrådet medgav emellertid själv att när man drar in en järnväg skall man också om så behövs rusta upp de vägar som finns eller bygga nya vägar. Det har hänt att man gjort det men det har också hänt att man dröjt med att vidta sådana åtgärder. Stadsrådets uttalande tycker jag därför inte kan vara någon anmärkning mot vad jag sade. Man måste ta hänsyn till vägnätets upprustning, och den kostar pengar. Statsrådet sade sedan att herr Gustafsson i Kårby och jag inte var sams om handläggningen av planeringsfrågorna, och han framhöll att planeringen skulle genomföras i nära kontakt med bygden och att man skall använda de instrument som finns för samhällsplanering på olika nivåer. Det är också min uppfattning, och jag menar att man har garanti för att så verkligen sker om man handlägger planeringsfrågorna på samma sätt som man handlägger frågorna om nedläggning av järnvägar. Jag vet att SJ:s indragningar av stationer inte handläggs så, och då tycker jag att statsrådet kunde vara sams med mig i fråga om handläggningen och inte hålla fast vid den gamla linjen. Det är fel att säga, sade statsrådet, att man endast tar företagsekonomiska hänsyn; olika delar av landet skall transportförsörjas, och är detta inte företagsekonomiskt =: berättigat skall samhället träda in. Detta gör man genom att betala utgifterna för SJ:s olönsamma järnvägsnät och man bidrar till kostnaderna för busslinjer — varav för övrigt statens egna får ganska mycket — och nu har utskottet ifrågasatt att man även skall kunna få ersättning för att man har stationer kvar. Då är det alltså fråga om hur problemet skall betraktas ur samhällsekonomisk synpunkt.

Herr talman! Statsrådet tolkade reservationen på så sätt, att den skulle vara ett uttryck för att reservanterna eftersträvar centraldirigering i dessa frågor. Det är en djärv tolkning som statsrådet själv får stå för. Det är klart att det måste finnas en central översyn och ledning av detta problem. På många orter har man påbörjat försök med en uppläggning av lokala trafikförsörjningsprogram. Vad jag anser är att det måste vara en genomtänkt och genomgående modell i denna planering, och detta är inte möjligt att åstadkomma utan att frågan centralt har tänkts igenom på ett riktigt sätt. Det bör ske av en grupp som inte bara består av statsrådets duktiga medarbetare utan som också kunde tillföras synpunkter från andra grupper, som har andra och mera direkta erfarenheter. Det är alldeles uppenbart att sådana här trafikförsörjningsplaner inte kan upprättas i Stockholm av en aldrig så sakkunnig grupp, utan man måste även ha kontakter med personer som har erfarenheter från det regionala området. Det är närmast en plattityd att framhålla det. Frågan är bara hur denna nödvändiga samordning skall kunna förankras på detta sätt, så att man får garantier för att frågorna handläggs med största möjliga objektivitet. Att det måste ske en central samordning är uppenbart redan av det skälet, att riksdagen måste stödja dessa planer på olika sätt — kalla det gärna för subventioner. Då är det angeläget att riksdagen får möjligheter att på något sätt få vara med redan vid uppläggningen av detta arbete. Jag har redan tidigare i en replik i dag sagt, att jag mycket väl kan tänka mig att den trafikpolitiska delegationen kopplas in och får vara med vid utformningen av dessa trafikförsörjningsplaner. Denna delegation har ju numera en sådan sammansättning, att riksdagens olika partier och grupper är företrädda i den, och det kan därför vara lämpligt att statsrådet utnyttjar den vid detta arbete.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det anförande som kommunikationsministern hållit här i dag. Det skiljer sig på väsentliga punkter från det svar han den 17 november i fjol lämnade i kammaren på de interpellationer som då hade framställts. Framför allt noterar jag att kommunikationsministern nu meddelar, att han uppmärksammat den bristande samordningen mellan SJ:s olika företag. Något sådant framkom inte i det interpellationssvar som kommunikationsministern avgav den 17 november förra året. Herr talman! Jag har tidigare yrkat bifall till vår motion II: 158. Jag skulle nu ytterligare vilja yrka bifall till den reservation som vid punkt 4 av herrar Gustafsson i Skellefteå och Tobé har fogats till utskottets utlåtande.

Herr talman! Med anledning av de reservationer som fogats till utskottets utlåtande på denna punkt vill jag bara ännu en gång påpeka, att vi i avdelningen på denna punkt försökte skriva ihop oss. Så sent som 1965 sade vi nämligen, som jag redan påpekat i debatten, att det var en självklar uppgift för regeringen att centralt medverka, om några områden i landet ville ha en planering till stånd. Jag anser det vara självklart att Kungl. Maj:t har det uppdraget. Sedan skulle jag vilja rätta till ett fel som herr Dahlgren gjorde sig skyldig till när han ville sno ihop socialdemokraterna och högermännen. På den reservation som har Ivar Johansson som första namn återfinns inte herr Tobés namn. Han delar tydligen vår uppfattning i varje fall på den punkten, och han tillhör folkpartiet.

Herr talman! Bara ett par ord till herr Gustafsson i Kårby. Det var inte motionen utan herr Gustafssons anförande jag tolkade då jag kom till slutsatsen att han gripits av stor förtjusning för en mer centralt dirigerad planering på detta område. Sedan jag nu lyssnat till hans andra inlägg måste jag framhärda i den tolkningen. Nåväl, på den punkten delar jag alltså de synpunkter som herr Tobé framfört, och jag tror att herr Gustafsson i Kårby när han får tänka igenom detta också kommer till den slutsatsen att han då inte är lika ivrig att lägga hela denna uppgift i händerna på de centrala organen. Jag tror att vi behöver ett samspel mellan alla nivåer för att kunna planera för trafikförsörjningen lika väl som vi behöver ett samspel mellan alla nivåer för att över huvud taget klara de uppgifter som väntar oss på hela samhällsplaneringens område. Herr Lorentzon gjorde gällande att jag i dag skulle ha sagt något som skilde sig väsentligt från vad jag sade i mitt anförande här i kammaren i november månad. Det återstår nog för herr Lorentzon att bevisa. Vi kan ju läsa i protokollet vad jag sade i november och vad jag har sagt i dag. Jag känner mig ganska trygg för resultatet av den jämförelsen mellan dessa två debatter. Herr Lorentzon sade vidare att det var vad jag inte sade i november som utgjorde skillnaden mellan dessa två anföranden. Det är självklart, herr Lorentzon, att vi även i fortsättningen av och till kommer att uppleva nya ting som vi får anledning att ägna vår uppmärksamhet. Jag tror att man rent allmänt kan konstatera att det finns anledning för oss alla att nu följa den trafikpolitiska utvecklingen så uppmärksamt som möjligt, så att vi på alla områden där det kan krävas kan leda utvecklingen i de av oss alla önskade banorna.

Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet är av den meningen att om krafter utanför regeringen deltar i viss planläggning centralt, så medför detta centraldirigering. Tillåt mig att därvidlag få anmäla en helt avvikande mening.

Herr talman! Jag blev avbruten i mitt förra anförande och vill därför göra ett tillägg. Statsrådet sade att han inte ansåg att de skilda trafikföretagen skall göra samhällsekonomiska överväganden; de skall göras av politiska organ. Det är precis vad jag har sagt i min reservation. Jag börjar tro att statsrådet lutar åt att stödja den! Jag vill alltså inte att SJ skall göra dessa samhällsekonomiska prövningar, utan jag menar att detta är en sak för Kungl. Maj:t, och Kungl. Maj:t är väl ett politiskt organ. En indragning av 800 stationer eller mer anser jag vara en samhälls ekonomisk fråga och inte enbart en företagsekonomisk. Slutligen skulle jag vilja säga att när man nu har ett departement, under vilket både posten, järnvägen och vägarna sorterar, så hade det väl varit klädsamt om man på något ställe i propositionen skrivit några rader om den samhällsekonomiska aspekten. Jag har naturligtvis inte läst propositionen så noga att jag kommer ihåg varenda rad, men där står att man 1963 skulle göra samhällsekonomiska överväganden men det sägs inte att statsrådet gjort några sådana överväganden nu. Eftersom han inte anser att posten, järnvägen eller vägmyndigheterna skall göra sådana överväganden, så borde statsrådet ha gjort dem själv.
Herr talman! De samhällsekonomiska övervägandena får vi ju göra fortlöpande under behandlingen av dessa problem. Jag tyckte att herr Tobé tog till i överkant, när han sade, att han utöver vad han har yrkat i sin reservation menar, att nu skall i fråga om alla stationer prövningen ske i Kungl. Maj:ts kansli. Jag hade för mig att herr Tobé yrkade, att en sådan prövning skulle ske i de fall, då fråga var om nedläggning av en serie av stationer. Jag tycker, om jag skall säga någonting på den punkten, att den form som utskottsmajoriteten har valt skapar den bästa möjligheten för att komma till rätta även med detta problem. Vi skall så snabbt som möjligt och med stort intresse försöka, om riksdagen skulle bifalla utskottsmajoritetens förslag, se till att vi kan få fram former för att pröva även stationsnedläggningarna efter de principer som utskottet har uttalat sig för.

Herr talman! Det var herr Dahlgren som sade, att det var anmärkningsvärt, att högerpartiet och regeringspartiet enades i denna fråga, detta fordrar ett gensvar. Jag trodde att herr Dahlgren hade fått ett sådant svar under debatten. Jag skall emellertid i korthet upprepa synpunkterna från vårt håll. Vi är ju överens om 1963 års beslut. Vi har sett i den utredning som har gjorts, att den första etappen är genomförd. Vi har fått resultatet av denna etapp i 1963 års beslut redovisat, och det resultatet har vi funnit vara positivt, och det är vi också ganska eniga om. Vad gör vi då i dag? Vi genomför för närvarande etapp nr 2, men vi är ju inte framme vid den tidpunkt då etapp nr 2 är slutförd, nämligen den 30 juni. Det är klart att högerpartiet vill ha denna etapps resultat belyst, innan vi fattar ett beslut i denna fråga, det måste herr Dahlgren förstå. Vidare är vi verkligen inte ensamma om vårt ställningstagande. Här har från Näringslivets trafikdelegation framförts samma synpunkter som vi har framfört, nämligen att man bör vänta på resultatet av denna utredning.

De utredningarna måste vara klara, och vi anser att de bör påskyndas. Eljest kan vi — och därvidlag riktar jag mig till herr Ståhl, som framförde vissa synpunkter i denna debatt — råka in i samma läge som i Tyskland, där man vidtar desperata snabba åtgärder därför att man inte har fått hela problemställningen belyst. Arbetet med att få till stånd en sådan belysning har nu i alla fall fortskridit ganska långt. Sedan vill jag bara göra några små randanmärkningar med anledning av den starka tilltron till SJ-trafiken i förhållande till utvecklingen av vår landsvägstransport med lastbilar. Herr Mellqvist talade om luftföroreningar och hur vårt vita kol i vissa sammanhang skulle kunna ersätta biltransporter, men så enkelt är det nog inte. Man kan inte bara byta ut transporter på Norrlands flottleder mot järnvägstransporter för att komma åt nya skogsområden. Det är i stället naturligt att använda sig av landsvägstransport i dessa områden. Herr Grebäck har å sin sida talat om hur stor del jordbrukets och skogsbrukets transporter utgör av den totala transportvolymen i landet, men inte heller dessa transporter kan klaras av SJ.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om överseende om jag har dragit på dem en debatt genom mitt inlägg. Jag vill gärna säga herr Lothigius att jag från denna talarstol endast framhållit vad som står i utskottsutlåtandet. Vid reservationerna a och b har jag inte funnit någon högerreservant och med så goda förespråkare för högern som herrar Bohman och Cassel får anses vara, antog jag, att de i utskottet hade återgivit högerpartiets synpunkter riktigt. Till herr Johansson i Norrköping vill jag säga att jag ingenting har att invända om han anser sällskapet mera acceptabelt om en folkpartist finns med.

Herr talman! Jag beklagar att jag uttryckte mig så dåligt att statsrådet trodde att jag menar att indragningen av varje station skall avgöras av Kungl. Maj:t. Vad jag invänt mot statsrådets skrivning är att Kungl. Maj:t skall bestämma beträffande järnvägar och delar av järnvägar, medan indragning av enstaka stationer skall avgöras av SJ. Men 800 stationer är inte enstaka stationer! Jag kan som exempel ta järnvägslinjen Uppsala—Sala. Jag vet inte hur många stationerna är på denna sträcka men de är ganska många och ganska stora — Heby och Vittinge och andra sådana industricentra. Dessa orter har inte längre någon järnvägsstation för persontrafik. Det är sådana exempel jag avser. Avgörandet skall fattas av politiska organ, vilket statsrådet också framhållit — vi är alltså eniga på den punkten.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Tobé om att den tillämpade ordningen är i enlighet med riksdagens beslut. Om riksdagen i dag kommer fram till att man skall försöka finna ytterligare en form genom vilken man skall kunna tillförsäkra exempelvis de olönsamma stationerna vissa möjligheter har jag redan tidigare sagt att den formen också kommer att prövas.

Herr talman! När man har att bedöma järnvägstrafikens utveckling i vårt land skall man inte glömma att de svenska järnvägslinjerna anlades under några årtionden för hundra år sedan eller mera, då befolkningslokaliseringen och möjligheterna till kommunikationer var helt annorlunda än i dag. De gångna hundra åren har inneburit en fantastisk omvandling av det svenska samhället. Befolkningsomflyttningen från glesbygd till tätort och bilismens utveckling har helt ändrat förutsättningarna för järnvägstrafikens ekonomi. Det vore ganska orimligt om vi i dag skulle anlägga samma synpunkter och uppställa samma krav på järnvägarnas transportekonomi och transportåtaganden som man gjorde för hundra år sedan, när järnvägarna anlades. Det skulle innebära ett totali negligerande av den utveckling som samhället undergått under dessa hundra år. Vi kan naturligtvis inte acceptera att statens järnvägar står stilla i utvecklingen. SJ måste rationalisera, utveckla och förbättra järnvägstransporterna och anpassa dem till det förändrade samhället, så att trafikföretaget kan erbjuda sina trafikanter modern trafikservice av hög kvalitet. Detta kan naturligtvis i många avseenden verka chockerande på dem som sedan årtionden har vant sig vid hävdvunna förhållanden. Jag kan t.ex. tänka mig att många liksom herr Tobé finner det orimligt och konstigt att skilja postbefordran från personbefordran.

Då vänder de sig bort från järnvägen. Om man däremot skiljer postbefordran och godsbefordran från de snabba tågförbindelserna för passagerarbefordran kan man attrahera människor att resa med tåg i stället för att använda andra transportmedel. Det är därför ingalunda så att skiljandet av postbefordran från passagerartågen enbart innebär ett inkomstbortfall för SJ. Det kan också — och avsikten är att det skall göra det — innebära ett inkomsttillskott genom att SJ därigenom attra herar nya passagerarkategorier genom de snabbare förbindelser man då kan erbjuda de resande. Jag anser inte heller att det finns någon anledning att kritisera järnvägsföretaget för att man där har en långsiktig planering. Är det någon i denna kammare som på allvar skulle vilja tillråda statens järnvägar att ha en kortsiktig planering, att år efter år laga efter läglighet, att inte se framåt och försöka överblicka konsekvenserna av den utveckling samhället undergår och som är ofrånkomlig även för statens järnvägar? Jag tror att riksdagen skulle ha anledning att kritisera SJ, om man där inte hade en långsiktig planering och inte följde det enhälliga riksdagsbeslutet av 1963 rörande den trafikpolitik som vi har att följa, till dess riksdagen beslutar annorlunda.

Herr talman! Jag tycker inte att herr Turessons inlägg skall få stå som det sista i denna debatt, ty antingen måste herr Turesson ha sovit, eller också har han inte varit närvarande i kammaren och lyssnat på debatten. Det förhåller sig nämligen så att man inte från något håll har levt sig kvar i förra århundradet och i de förhållanden som då rådde beträffande våra järnvägar. I stället har talare efter talare påyrkat en regional trafikförsörjningsplan, utarbetad för att klara problemen innan åtgärder vidtages beträffande kommunikationerna. Jag skall bara tillägga att den regionala planering som härvidlag behövs och det organ, som borde verkställa en sådan, tyvärr saknas på samhällsplaneringens område. Vi kanske får tillfälle att diskutera detta spörsmål i samband med länsdemokratiutredningens framläggande. I varje fall är det så, som jag påpekade i mitt förra anförande, att den organisation vilken vi för närvarande har och vilken tydligen både statsutskottet och kommunikationsministern litar till, nämligen planerings rådet och länsstyrelsen — planeringsrådet är enbart rådgivande och länsstyrelsen saknar den personal som behövs för detta arbete — icke har några möjligheter att upprätta regionala trafikförsörjningsplaner. Man hinner inte med detta. Man har varken personella eller ekonomiska resurser härför, och av denna anledning måste man bedriva det samarbete med riksplaneringen som även ur andra synpunkter är nödvändigt. Jag ville bara göra detta inlägg, herr talman, av den anledningen att de som opponerar sig i denna fråga inte lever kvar i 1800-talets idéer och i några bygderomantiska funderingar om alla järnvägars och järnvägsstationers bibehållande.